Herr talman! har frågat mig varför jag pekar ut de äldre, när det är den utomeuropeiska invandringen som är en av huvudanledningarna till sjukvårdens överbelastning samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska denna överbelastning. Låt mig börja med att vara tydlig: Äldre är inte att betrakta som en belastning för vården. Däremot är en naturlig konsekvens av en åldrande befolkning att vårdbehoven ökar, vilket också är vad som sker i Sverige. Behovet av hälso och sjukvård påverkas i hög grad av demografiska förutsättningar. Medellivslängden har ökat dramatiskt under de senaste hundra åren, och prognoser visar en fortsatt ökande medellivslängd inom överskådlig tid, vilket medför att gruppen äldre kommer att fortsätta växa. Sveriges kommuner och Landsting, SKL, konstaterar i sin ekonomirapport från oktober 2017 att den kraftiga ökningen av befolkningen i äldre och yngre åldrar är betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. SKL framhåller att i och med detta tilltar behovet av vård och omsorg mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. SKL framhåller vidare att för att möta denna utmaning måste man intensifiera arbetet med att förändra och utveckla verksamheten, bland annat med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt. Regeringen delar SKL:s bedömning att olika insatser behöver göras för att möta den demografiska utmaningen och gör också ett flertal olika satsningar. Det rör bland annat utbyggnad av utbildningarna till flera viktiga yrkesgrupper, riktade satsningar på vårdens kompetensförsörjning, höjda generella statsbidrag och insatser för att stödja utvecklingen inom bland annat vårdens digitalisering. I Sverige har vi ju ordningen att det är landstingen som har ansvaret för hälso och sjukvården, och således är det de som måste göra de konkreta insatserna för att klara de utmaningar man står inför. Jag kan dock konstatera att den här regeringen genomför ett flertal olika insatser för att stödja det arbetet.

Herr talman! Socialminister Annika Strandhäll spred en falsk bild i Aftonbladet om att det är de äldre i samhället som belastar sjukvården. Hon ljög dessutom om att det inte är invandrarna som utgör en påfrestning. Det nya, starkt växande partiet Alternativ för Sverige anser att det var omoraliskt av ministern att peka ut den äldre befolkningen, trots att de har betalat skatt i hela sitt liv, fortsätter att betala skatt och därmed har bidragit till samhället och betalat för sjukvården. Eftersom socialministern uppenbarligen har svårt att hålla sig till sanningen får jag helt enkelt förklara för ministern hur det förhåller sig. Vi kan kolla på hur socialbidragsutdelningen ser ut i samhället, där 60 procent av socialbidragen går till utrikes födda, vilket pekar på att invandrare tar bidrag i stället för att arbeta. MSB:s rapport visar att massinvandringsvågen 2015 kraftigt överbelastade sjukvården. Den rapport ministern själv går igenom från SKL pekar på att invandringen belastar sjukvården. Det går att finna på s. 23. Bidragsinvandrare som denna regering och tidigare regeringar har importerat är de som dränerar statens finanser och därmed omöjliggör satsningar på till exempel sjukvård. Den här regeringen satsade till exempel 2,9 miljarder på att ge i huvudsak 9 000 fullvuxna afghanska män som har utgett sig för att vara barn uppehållstillstånd. I det socialdemokratiskt styrda Västernorrland tvingas svenska kvinnor i dag att åka ända från Sollefteå till Örnsköldsvik för att föda barn efter att Socialdemokraterna lagt ned BB i Sollefteå. För kostnaden avseende de asylfuskande afghanerna, som ni har gett uppehållstillstånd, hade man kunnat starta BB i Sollefteå 193 gånger om. Där har ni den mångkulturvurmande och feministiska regeringens så kallade prioriteringar. De prioriterar hellre fullvuxna afghanska män som har ljugit om sin ålder än att förbättra situationen för svenska kvinnor i Sollefteå. Feminism är kvinnofientligt, och massinvandring är svenskfientligt. Herr talman! Alternativ för Sverige är ett parti som i alla lägen kommer att prioritera en fungerande sjukvård för svenskarna. Genom en omfattande återvandring av systembelastande invandrare kommer trycket mot bland annat sjukvården att minska. Genom att lägga ned de korrupta landstingen och förstatliga sjukvården, och därmed omfördela resurser från politiker och politiska sekreterare till sjukvårdens kärnverksamhet, ökar möjligheterna för vården att bli likvärdig och tillgänglig i hela Sverige. De anställda som sliter inom sjukvården i dag gör ett heroiskt arbete och ska ha ett stort tack, men de behöver också politiker som ger dem rätt förutsättningar - och det vill Alternativ för Sverige ge dem.
Herr talman! Jag vet knappt vad jag ska säga, Jeff Ahl, men jag börjar med att säga att vi från regeringens sida inte står i riksdagens kammare och ljuger. SKL är tydligt med vad som är det underliggande trycket på välfärdstjänsterna. Det är inget konstigt på något sätt. Från 1985 fram till mitten av 00-talet har antalet personer över 64 år i Sverige varit drygt 1,5 miljoner, men under den senare delen av det här decenniet beräknas antalet äldre överstiga 2 miljoner. Inom de kommande decennierna beräknas antalet 65 år och äldre vara över 3 miljoner. Då måste man naturligtvis på ett realistiskt sätt rigga hälso och sjukvården för att möta det ökade vårdbehovet. Man kan inte låtsas som att det inte finns. Då kommer politiken inte att kunna lägga fram några lösningar för att möta äldre multisjukas vårdbehov. Jag konstaterar att vi står inför ökade behov i hälso och sjukvården och det faktum att en stor andel av vård och omsorgspersonalen inom hälso och sjukvården kommer att gå i pension. Fram till 2026 kommer ungefär 500 000 nya medarbetare att behöva rekryteras till den svenska välfärden. Det gläder mig att Jeff Ahl vill rikta ett varmt tack till den heroiska vårdpersonalen. Det är verkligen på sin plats. De gör ett heroiskt arbete varje dag i en tuff situation där behoven ökar, inte minst på akutmottagningarna. Någonstans mellan 25 och 30 procent av den personal som arbetar inom hälso och sjukvården i Sverige har annan etnisk bakgrund, det vill säga de är invandrare. Om de inte hade arbetat i den svenska hälso och sjukvården hade inte heller de äldre fått sina vårdbehov tillgodosedda. Jag träffade för ungefär två veckor sedan samtliga landstingsdirektörer i Sverige på ett möte där vi pratade om framtidsutmaningarna. De ser som en av sina viktiga strategier att de nyanlända till Sverige många gånger har med sig en god utbildning, inte minst de som kommer från Syrien. Många har med sig hälso och sjukvårdskompetens, till exempel läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. En viktig strategi är att så snart som möjligt se till att de får tillfälle att omsätta sina kunskaper i den svenska hälso och sjukvården och på den svenska arbetsmarknaden - för att möta inte minst de behov som finns hos vår åldrande befolkning i Sverige. De ska naturligtvis få en vård av god kvalitet och hög klass. Regeringen har under den här mandatperioden satsat närmare 13 miljarder på just landstingen för att förbättra situationen. Ungefär 3 000 fler har utbildats, och i år byggs läkarutbildningen ut för att möta behoven. Det här är inget ljug, utan det här är fakta. I samband med att det kom många 2015 var det självklart en initial belastning på hälso och sjukvården. Men SKL gör även där en bedömning att invandringen över tid varken hjälper eller stjälper möjligheten att finansiera välfärden. Det är ett neutralt nollsummespel, eftersom invandringen tillför arbetskraft.
Herr talman! SKL går igenom HDI - human development index - som pekar tydligt på att utomeuropeiska invandrare kostar mer rent procentuellt. Det är inget konstigt, och det står i rapporterna - om ministern läser dem. Politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Socialminister Annika Strandhäll och regeringen har varit tydliga med vad som är deras prioriteringar. Om ni hade menat allvar med att ni vill satsa på sjukvården hade de 2,9 miljarderna som ni lade på afghanska asylfuskare gått till sjukvården i stället. Det är uppenbart. Om Alternativ för Sverige varit regeringsparti hade de 9 000 afghanerna aldrig fått komma till Sverige från första början. Dessutom hade alla deras landsmän som har kommit hit för att leva på bidrag fått åka hem. Då hade de 2,9 miljarderna kunnat användas till sjukvården och därmed till att förbättra tillgängligheten och likvärdigheten över hela Sverige. Alternativ för Sverige vill förstatliga all sjukvård och lägga ned landstingen. Miljardbesparingar på alla onödiga politiska utgifter i form av politiska sekreterare, proffspolitiker och onödig byråkrati i ett landsting kan då frigöra ytterligare miljarder att satsa på kärnverksamheten. Jag vill nu ha ett svar från Annika Strandhäll, och jag vet att många svenskar önskar detsamma. Varför valde regeringen, med stöd av Centerpartiet, att lägga 2,9 miljarder på asylfuskare i stället för på sjukvården? Socialministern borde rimligen vara skyldig alla de kvinnor som tvingas föda sina barn längs vägen från Sollefteå till Örnsköldsvik ett svar på frågan: Varför tycker socialministern att fullvuxna afghanska män som har kommit hit för att leva loppan på svenska skattemedel är viktigare än svenska kvinnor?
Herr talman! Jag sa i mitt tidigare inlägg hur de ökade behoven i hälso och sjukvården ser ut. Jeff Ahl påstod i sitt första inlägg att jag stod och ljög, vilket jag rimligtvis inte gör. Det kan vem som helst som läser om hälso och sjukvårdens utmaningar se. De äldre är naturligtvis ingen belastning. Blir man äldre har man ett ökat vårdbehov, och det ska vi klara av att möta. Under den här mandatperioden har regeringen satsat inte 2,9 utan 13 miljarder ytterligare på de svenska landstingen. Bara i år gör vi en satsning på 5,5 miljarder som främst ska gå till att bland annat se till att det blir fler arbetskamrater inom hälso och sjukvården, att det blir fler barnmorskor i förlossningsvården, att arbetsmiljön och arbetstiderna blir bättre så att det blir mer attraktivt att arbeta i hälso och sjukvården - för att klara de utmaningar jag redogjorde för i mitt tidigare inlägg. Jeff Ahl talar om bidragsberoendet i Sverige. Det ligger efter den här regeringens mandatperiod på den lägsta nivån någonsin - i alla fall sedan början av 80-talet. Just nu råder den högsta sysselsättningen i Sverige som någonsin har uppmätts av Eurostat. Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på tolv år i Sverige. Vi har vänt ett underskott på 60 miljarder i statsfinanserna till ett överskott på 50 miljarder. Finansministern har också varit tydlig med att under nästa mandatperiod kommer regeringen att investera ytterligare minst 20 miljarder i den svenska välfärden för att möta de ökande behoven bland Sveriges äldre. Sverige har alltså på många sätt ett väldigt gott läge i jämförelse med många andra länder. Vi ska ha en reglerad invandring i Sverige; det är socialdemokratins linje. De människor som kommer hit ska ha möjlighet att snabbt lära sig svenska, snabbt komma ut på arbetsmarknaden och bli en del av samhället, bidra genom sitt arbete och betala skatt för att också kunna stärka samhället den vägen. Som våra bedömningar ser ut kommer vi att klara det alldeles utmärkt. Dessutom är Sverige ett land som inte är särskilt stort till befolkningsmängd sett, så vi kommer under överskådlig tid att ha ett mycket stort behov av arbetskraft i Sverige i både den privata och den offentliga sektorn. Vi bör satsa och fokusera på att se till att människor får incitament att så snart som möjligt få de utbildningar som de behöver och bli produktiva samhällsmedborgare. Det är där regeringens fokus ligger, inte på populistiska konspirationsteorier eller påhittade siffror eller för den delen i en retorik som handlar om att kränka andra människor på grund av deras etniska bakgrund. Jeff Ahl! Det jobbar ungefär 30 procent med annan etnisk bakgrund i den svenska vården och omsorgen, som varje dag tar hand om våra äldre och sjuka i det här landet på ett förtjänstfullt sätt. Du sa nyss tack till dem.
Herr talman! Om ministern hade lyssnat på vad jag sa hade hon förstått att de som arbetar, gör rätt för sig och anpassar sig självklart ska få stanna. Men de bidragsinvandrare som ni har massimporterat är det som dränerar statens finanser. Ministern påstår att jag står och hittar på en massa siffror. Ni har ju själva lagt en budget där ni har lagt 2,9 miljarder på 9 000 fullvuxna afghanska män samtidigt som BB i Sollefteå fortfarande är ur bruk. Ministern svarar inte på frågan av den enkla anledningen att hon vet att den här regeringen inte satsar på det svenska folket. De miljarder som den här regeringen har tillskjutit till bland annat svensk sjukvård har varit en panikåtgärd på grund av massinvandringens konsekvenser. Den enorma överbelastning på bidragssystemen som invandrarna står för är en tydlig indikator på att de inte arbetar. Vad gäller sysselsättningen är det allmänt känt att både den här regeringen och den tidigare borgerliga regeringen har skapat en massa låtsasjobb och subventionerade anställningar för att snygga till statistiken. Om vi nu ska få balans i demografin är det ju bra om förlossningsvården fungerar. Men den här regeringen, liksom den tidigare borgerliga regeringen, vill inte satsa på till exempel förlossningsvården och därmed förbättra grundförutsättningarna för människor att vilja skaffa barn. Det känns på något sätt som att ni vill skrämma folk från att skaffa barn genom att lägga ned till exempel BB i Sollefteå, vilket gör att man måste åka enormt långt för att kunna förlösas. Det finns i dag bara ett parti som står för en organiserad återvandring av alla som har kommit hit för att gå på bidrag och inte vill anpassa sig, och det är Alternativ för Sverige. Socialdemokraterna kommer att fortsätta importera bidragsinvandrare som tär på samhället, medan man skär ned för de svenskar som när samhället.
Herr talman! Jeff Ahl fortsätter plocka sina konspirationsteorier från diverse olika sidor. Jag har i den här debatten redogjort för hur det ser ut i siffror de kommande åren när det gäller både den åldrande befolkningen och utmaningen med kompetensförsörjningen inom välfärden. Jag har också redogjort för att vi just nu har det lägsta nyttjandet av våra olika bidragssystem på många decennier. Det, Jeff Ahl, är fakta som du bara behöver tugga i dig eftersom det är fakta. Sedan kan man ha olika synpunkter på dem du kallar de 9 000 som nu får en ny prövning. Det kan man absolut ha. När det gäller förlossningsvården, Jeff Ahl, har den här regeringen gjort historiskt stora satsningar på den. I år skjuter vi till 1,8 miljarder. Det har lett att vi nu ser att förlossningsskadorna minskar kraftigt i jämförelse med när vi tillträdde. Vi kan också konstatera att vi har fler barnmorskor, som vi nu kan räkna i hundratal, och undersköterskor som kommer att stärka förlossningsvården. När det gäller vart man förlägger olika BB-avdelningar och sjukhus är det någonting som i Sverige styrs av landstingen, som är fristående och helt själva beslutar om vart man ska förlägga vården. Det är också oerhört viktigt om man ska bedriva BB-verksamhet att man har mer än en förlossning per dygn. Annars kan man nämligen inte hålla kvaliteten. Den här regeringen har nu skjutit till medel för att bygga fler patienthotell för att öka tryggheten. Vi har också skjutit till medel för och gett ett vallöfte om att vi ska ha fler ambulanser, både i luften och på vägarna. Men vi måste förhålla oss till verkligheten; vi måste vara realister. Jag tänker inte delta i Jeff Ahls olika konspirationsteorier. Vi har ordning och reda i den svenska ekonomin. Vi kommer att fortsätta göra stora satsningar för att möta de utmaningar vi har inom välfärden. Jeff Ahl får väl fortsätta med sitt hittepå.